Herr talman! Herr Lars Werner har kort före middagspausen riktat en direkt fråga till mig som jag helt nyligen blev underrättad om. Jag finner hans fråga principiellt intressant och skall gärna försöka att svara på den. Den gällde hur jag ser på Aftonbladets vägran att införa en annons från det kommunistiska partiet med vissa uppgifter om partiets inställning till den aktuella SACO-konflikten. Bakgrunden till hans fråga är att jag har väckt en motion vari jag diskuterar behovet av något slags regler för s.k. åsiktsannonsering, nämligen i de fall där ansvarige utgivaren för en tidning vägrar att införa annonser som uttrycker åsikter som utgivaren själv ogillar. I motionen har jag utvecklat att detta problem blir särskilt tillspetsat på orter och i områden där en tidning erövrat en faktisk monopolställning och på så sätt kan undertrycka den fria debatten i hög grad. Aftonbladet har ju ingalunda en sådan monopolställning på Stockholms tidningsmarknad. Frågan är alltså inte fullt relevant. Likafullt förefaller det mig — utifrån de informationer jag har inhämtat och med reservation för att dessa informationer kan vara ofullständiga — som om Aftonbladets ansvarige utgivare i detta speciella fall gjort en felbedömning. Jag kan gott förstå att kommunistiska partiet känt sig besvärat av sitt ställningstagande i konfliktens inledning och haft behov av att i efterhand komma med offentliga förklaringar och tillrättalägganden. Aftonbladets vägran att införa denna annons finner jag så mycket mer förvånande som tidningen på sin insändaravdelning brukar ge generöst utrymme åt kommunistisk gratispropaganda.

Herr talman! I utskottsmajoritetens uttalande i finansutskottets betänkande finns några tankar och påståenden med bakomliggande ståndpunktstaganden och värderingar som inte kan få stå oemotsagda. Minoritetens reservation har visserligen hyfsat avsnittet dels genom strykning, dels genom omformulering och därigenom tagit avstånd från de underliggande insinuationerna, men jag kan ändå inte underlåta att peka på vad där står och hur detta kan — och säkerligen också avses skola — läsas. De citerade orden får tillika bilda utgångspunkten för några mera allmänna kommentarer också till herr Knut Johanssons i Stockholm uppfattning om spelreglerna vid en konflikt. Det heter: ”Vissa löntagargrupper utgår vid formulerandet av sina lönekrav från ”lön efter skatt” och ser främst till sina privata konsumtionsmöjligheter men känner mindre ansvar för den gemensamma konsumtionen. Enligt utskottets mening skärper företeelser av detta slag ytterligare kraven på finanspolitiken i dagens Sverige.” Vad är det för ”vissa löntagargrupper” som avses och som här skall brännmärkas? Det är visserligen så, för att börja med det första påståendet, att en löntagarorganisation i den direkta offentliga argumen tationen för sina löneökningsframställningar resonerat om lön efter skatt för att få fram vilken ringa reallöneförbättring det rör sig om. Men detta offentliga redovisande, som väl får sägas präglas av öppen hederlighet, är en sak. En annan sak är det interna resonemang som föregår det offentliga formulerandet av lönekrav. Säg mig den löntagarorganisation som då det gäller att lägga eller ta bud inte arbetar med eller tar hänsyn till begreppet lön efter skatt. Begreppet och realiteten lön efter skatt — man må tycka illa om det eller ej — har kommit med den nuvarande högskattepolitiken, och det stannar så länge högskattepolitiken existerar. Det kommer vi aldrig ifrån hur mycket många än försöker blunda eller slå dövörat till. För övrigt förs det resonemanget också i andra länder än Sverige. Alla resonerar likadant oavsett vilken löntagarorganisation de tillhör, oavsett vilket löneläge de ligger i och oavsett om de rubriceras med de missvisande beteckningarna arbetare eller tjänstemän. Skulle verkligen ledningen och förhandlarna för någon löntagarorganisation vara okunniga om detta sakernas tillstånd eller om de känner till det vid beräkningarna av sina lönekrav strunta i den räkneoperation som de vet att varje medlem i organisationen själv ideligen gör? Så illa fungerar inte sambandet och kommunikationen mellan medlemmar och ledning, även om sambandet stundtals kan vara svagt. Bedrövligt är det andra påståendet i utskottsmajoritetens skrivning, nämligen det att vissa löntagargrupper främst ser till sina privata konsumtionsmöjligheter men — här kommer höjdpunkten — känner mindre ansvar för den gemensamma konsumtionen. Utskottets talesman uttryckte i förmiddags sin förvåning över och sitt beklagande av att utskottsmajoriteten tagit bort denna passus ur sitt uttalande. Det är enligt mitt förmenande tvärtom hedersamt att man gjort så. Vilka grupper omfattas av den här karakteristiken avsedd att ställa vissa medborgare vid något slags skampåle? Vem är det som anklagas för så uppenbart bristande samhällssolidaritet? Av textsammanhanget att döma tycks utskottet avse samma grupper som formulerar sina lönekrav utgående från begreppet lön efter skatt. Räknar man med lön efter skatt känner man alltså — det blir den logiska slutsatsen av vad där står — mindre ansvar för den gemensamma konsumtionen. Och vilka är de där löntagargrupperna, som inte det minsta ser till sin privata konsumtion utan endast är uppfyllda av ansvar för den gemensamma konsumtionen, hur mycket den senare än stiger och den förra minskar? Nej, herr talman, hela resonemanget är inte bara insinuant utan desslikes falskt. Det har inte någon förankring i den verklighet som vi lever i. Det borde inte ha varit med i ett seriöst resonemang om finanspolitiken, eftersom det inte tjänar något annat syfte än att vara underlag för misstänkliggörande av och agitation mot medborgargrupper i detta land som man drar sig för att klart utpeka men som man dock av olika skäl gärna vill komma åt.

Vill man läsa utskottsmajoritetens uttalande välvilligt, kan man möjligen finna det vara en illavarslande antydan till löntagarorganisationerna om hur de kommer att bli behandlade i avtalsrörelsen. Det heter ju i utskottets fortsatta skrivning att företeelser av detta slag ytterligare skärper kraven på finanspolitiken i dagens Sverige. Till det skall sägas att avtalsrörelserna traditionellt varit arbetsmarknadsorganisationernas egen angelägenhet, vilket finansministern också säger i årets finansplan; och han menade det säkerligen då. Nu i den aktuella svåra konfliktsituationen håller han fortfarande — det antecknas med tillfredsställelse — fast vid denna ståndpunkt, sägande att ett politiskt ingripande endast får vara en sista utväg och att erfarenheterna av dagens läge inte utan vidare får tas till intäkt för en begränsning av den värdefulla fria förhandlingsrätten för offentliganställda. Jag kan däremot inte dela herr Johanssons i Stockholm uppfattning om spelreglernas funktion i pågående konflikt, lika litet som hans anklagelser mot den ena parten. Man kan förhandla och har också gjort det tidigare under fortsatta stridsåtgärder. Det är i och för sig inget förkastligt i det. Denna förmån att som part ha medbestämmanderätt i lönesättningen, som de offentliganställda har sedan år 1966, måste självfallet — det vill jag gärna understryka — förenas med samhällsansvar. Jag vet för min del ingen löntagarorganisation som inte känner sig ha ett ansvar för samhället. En organisation utan ansvarskänsla för samhället skulle för Övrigt inte kunna existera. Åter och åter igen får i dessa dagar löntagarnas företrädare — jag är själv en sådan — höra orden om ansvar för samhället upprepas. Detsamma sägs i finansplanen, men så tillägger finansministern: ”1971 kommer att bli ett år då intresseorganisationerna som de växt fram i vår fria demokrati ställs på hårda prov. De bör kunna klara det på eget ansvar och i överensstämmelse med vad folkhushållet i dagsläget ger ramen för.” Ja, de anställdas organisationer bär sannerligen ansvar i dessa dagar och det gäller alla utan undantag. Ansvaret gäller samhället, men det får å andra sidan inte förglömmas att ansvaret också gäller organisationernas medlemmar. Det är en aspekt som inte alltid kommer med i bilden. Svårigheten är att till fullo identifiera ansvaret för medlemmarnas intressen med det samhällsansvar som egentligen till sitt innehåll, tyvärr övervägande, bestäms av finansministern och regeringen och som reproduceras av finansutskottets majoritet. Det torde vara obestridligt att statens och kommunernas tjänstemän under de senaste två åren klart har legat efter i löneutvecklingen — jag talar alltså om utvecklingen i relation till andra grupper. Dessa tjänstemän tillhör inte den del av arbetsmarknaden, t.ex. exportindustrin, som finansplanen vill prioritera. Den aktuella stabiliseringspolitiken skall uppenbarligen i icke ringa omfattning föras på de offentliga tjänstemännens bekostnad. Konflikten, herr talman, uppstår när de i samhällets tjänst anställda med maktspråk skall tvingas foga sig under ett samhällsansvar som de icke uppfattar på exakt samma sätt som regeringen. Man vill fråga: Med vad rätt kan någon karakterisera dem, som inte delar regeringens bedömningar av i vilket löneläge samhällsansvaret börjar och slutar, såsom seende främst till sina privata och mindre till gemensamma konsumtionsmöjligheter? Svaret är mycket enkelt och entydigt: med ingen rätt. Dessutom blir effekterna negativa. Helt onödiga förtroendeklyftor skapas och risken för förödande motsättningar endast ökar på ett allvarligt och iögonfallande sätt.

Herr talman! Finansplanen har betecknats som ”en utpräglat kapitalistisk budget”. Man kan uttrycka det ännu tydligare. Det är en klasskampsbudget. En klasskampsbudget, som signalerar kamp mot den stora löntagarmajoritetens intressen och kamp för kapitalägarna, spekulanterna och penningutlånarna. Regeringen och dess borgerliga kritiker arbetar här utifrån en gemensam grundsyn. I flera timmar har nu debattörerna från de två stora politiska blocken hyllat valutan, hyllat den siffermässiga tillväxten, den ensidiga exportekonomin och betonat att privatkapitalets väl också är nationens väl. Folkmajoriteten har skymtat förbi i egenskap av ”arbetskraftsresurser” eller som spekulationsföremål för lika cyniska som välbetalda politikers och funktionärers skenpropaganda om jämlikhet och valfrihet. Allt detta speglas i text och statistik både i finansplanen och i de borgerliga reservationerna. De lönarbetande betraktas med den borgerliga nationalekonomins glasögon som en fara, som en härd för orimliga krav, som äventyrare av stabiliteten. Men kapitalet, vars investeringar och lagerspekulationer orsakat prisstegringarna och rubbningarna, detta kapital skall belönas med ytterligare stimulans. De lönarbetande, som inte varit de drivande bakom prishöjningen, skall hållas tillbaka. Det skall byggas färre bostäder åt dem. Investeringarna i den redan underförsörjda kommunala servicen skall hållas igen. Kapitalet skall fram. Folkmajoriteten uppmanas att ge plats. Den kommenderas till disciplin. Den beordras svälja kommande prishöjningar i köpcentra. Den tillråds hålla tyst i barndaghemsköerna. Det talas om en utjämning uppåt. I verkligheten är de flesta politiker rörande eniga om att slå nedåt. Däri ligger klasskampsbudgetens kärna. Och varför förs egentligen avtalskampanjen i sitt nuvarande dramatiska skede på statsoch kommunalsektorn? Varför hetsar man mot vissa av de anställdas organisationer? Varför sprider man det förstuckna hotet om att ta ifrån alla statsanställda — observera: alla statsanställda — den enda verkliga frihet en lönarbetande har, nämligen friheten att undanhålla arbetsköparen sin arbetskraft? Är det därför att man ogillar de högavlönade? Visst inte. Statens lönesättning har tvärtom kännetecknats av att ständigt nya höglönebefattningar inrättats. Den tendensen fanns långt innan organisationer som SACO över huvud taget existerade. Någon fysisk riksplanering har regeringen och dess byråkrati inte producerat. Men generaldirektörer och C-löneplanstjänster har man desto mer energiskt producerat. På min egen arbetsplats har man i flera etapper höjt chefstjänsten de senaste åren med inte mindre än sju lönegrader. Men de mer blygsamt betalda aktuarierna och amanuenserna har blivit utan uppflyttning. Och det har tillkommit nya låglönebefattningar på kontorssidan under den tidigare minimigränsen. Jag har själv kritiserat detta. Men då svarade det fackliga ombudet att avtalsverket hellre höjer ett fåtal chefer än förbättrar de breda gruppernas ställning rejält. Och det är sant, verkligheten visar det. Staten uppmuntrar sedan länge den överbetalning, de specialförmåner och de många raffinerade former för parasitism som frodas i byråkratins övre skikt. Men vad var då skälet till att staten slog till med en lockout som drabbade hundratusentals elever, studenter, vuxenstuderande? Var det omsorg om jämlikheten? Nej. Man kunde mycket väl ha gett ett bud, som i stort hade tillgodosett kraven från de hårt pressade socialarbetarna, som får ta hand om subkulturerna i betongslummen och fattigdomen i avfolkningsdistrikten. Man hade kunnat ge de 600 ergoterapeuterna, som vårdar de rörelsehindrade och som har en lön på samma nivå som genomsnittsarbetaren i industrin, ett hyggligt lyft. Hade man tillmötesgått de mer blygsamt betalda SACO och SR-grupperna skulle det utan vidare, räknat på dessa organisationers totala lönesumma, ha kunnat rymmas t.o.m. inom den ram finansplanen anger som maximum. Femtusenkronorsgossarna hade man ju i stort sett sedan kunnat strunta i — de har inget politiskt stöd, annat än på sin höjd hos sig själva. Varför provocerade då staten med sin stora lockout? Varför förhalar man förhandlingarna på hela avtalsområdet, så att de lönarbetandes kompensation för redan inträffade prishöjningar skall fördröjas? Är det av omsorg om de lågavlönade? Knappast. Ju längre uppgörelsen förhalas, desto mer slår momshöjningen igenom, desto längre får de lågavlönade gå och kvittera ut förra årets dåliga löner. Och de som arbetar i statlig eller kommunal förvaltning vet att man svårligen hittar någon som är hänsynslösare mot sina lågavlönade än stat och kommuner. Var hittar man det cyniska utnyttjandet av obetald arbetskraft hos elever och praktikanter? Inom statsoch kommunalsektorn. Var ges direktiv att alla arbetsuppgifter systematiskt skall delegeras nedåt, så att de utförs av billigaste möjliga arbetskraft och så att man höjer kraven på arbetets kvalitet utan att därför öka lönen? Jo, det finner man i statsförvaltningen. Och var skapas det år från år nya extrema låglöneyrken? Var tillämpar man det systemet att besparingar i medlen för kontorsfolk i A 9 används för att i stället rekrytera extrafolk i de eländiga lönegraderna 3 och 5? Och var gör man detta samtidigt med att man ställer samma krav på dessa uselt avlönade kvinnor som på bättre avlönat kontorsfolk? Det gör man i statsförvaltningen. Var experimenterar man med att klyva läraryrket i två — lärare och lärarassistenter — och sedan till den senare kategorin rekrytera timavlönade kvinnor till en lönesats som inte står i någon rimlig proportion till de prestationer man kräver? När man i Malmö började med denna verksamhet 1967 betalade man 8 kronor 95 öre. Allt detta sker på den offentliga sektorn. Och var tillsätter man genom årets statsverksproposition 47 nya chefstjänster utan motsvarande förstärkning av kontorssidan? Jo, vid planeringsavdelningarna i länsstyrelserna. Utan särskild kompensation skall de dåligt betalda kontoristerna vräkas på handlingar och PM från ytterligare 47 chefspersoner. Och vem är det som nu lagt ett bud till de breda skikten av statsanställda, enligt vilket mellanoch höglöneskiktets höjningar representerar en avsevärt större höjning räknat på totala lönesumman än låglöneförbättringarna? Det gör statens avtalsverk och den statliga medlingskommissionen. På min egen arbetsplats har lönespridningen mellan chefen och den sämst betalda kontorsflickan ökat med inte mindre än tio lönegrader sedan 1965 — ett snyggt exempel på den statliga jämlikhetspolitikens verklighetsanknytning. Jag skall inte ställa frågan vem som satt kommunalrådslönerna. Den frågan vore väl alltför pinsam även i denna församling av professionella cyniker. Vem har tillskapat hela den illa betalda kåren av beredskapsarbetare och arkivarbetare? Vem har skapat den ökade arbetslösheten? Vem har bragt upp antalet människor som måste söka sig till arbetsvården från 16 000 år 1950 till 31 000 år 1960 och 86 000 år 1969? Det har staten och kapitalet i skön förening — kapitalet som inte känns vid de här människorna och staten som håller dem gående på villkor vida sämre än det reguljära produktionslivets. Det är inte jämlikheten och de lågavlönade som är föremål för statens omsorg. Finansplanen visar med kalla siffror att det är kapitalet. Därför är staten så hysterisk och slår så hårt nu i avtalskampens första skede. Staten är inte i första hand ute efter SACO och SR. Åtgärderna har i verkligheten en annan adressat. De riktar sig mot de breda skikten inom LO och TCO. De är en varning åt dem. Får inte ergoterapeuterna något, kan inte heller industriarbetaren i gemen räkna på mild behandling. Tar inte socialarbetarna hem några förbättringar, ser det illa ut också för byggnadsarbetarna. Det är vad det verkligen gäller. Där finns det en intressegemenskap mellan finansplanens författare, statens avtalsverk och Svenska arbetsgivareföreningen. Det finns en historisk tendens i kapitalismen som kallas lagen om den sjunkande profitkvoten. Den består i att profiten riskerar sjunka i förhållande till den ständigt större kapitalstocken. För att motverka och upphäva den tendensen vill kapitalet öka utsugningen, hålla tillbaka lönerna, ta hem mer på priser och räntor liksom på spekulation och naturförstörelse. Att hjälpa kapitalet i denna speciella form av kompensationstänkande — det är finansplanens proklamerade mål. Men behandlingen av finansplanen här i riksdagen är mycket av formsak och skådespel. Den verkliga behandlingen kommer senare i vår. Den kommer att äga rum ute på arbetsplatserna. Det är att hoppas att de lönarbetande genomskådar att staten och arbetsköparna är ute efter att slå ner deras rättmätiga krav.

Herr talman! Det skulle i och för sig vara frestande att, som en del talare före mig har gjort, med utgångspunkt i den finansplan för budgetåret 1971/72 som vi nu diskuterar göra en tankeutflykt till några mera långsiktiga perspektiv på den svenska samhällsekonomin eller, som jag skulle föredra att kalla det, de ekonomiska faktorernas roll i samhällsutvecklingen. Det vore frestande, liksom också i och för sig motiverat, eftersom den s.k. utvecklingen driver oss med ökande snabbhet i en riktning som man fortfarande kallar framåt, och det gör att vi lätt kan överrumplas av krafter som i varje fall många av oss inte vill ge möjlighet att bli de som styr samhällsutvecklingen. När det t.ex. i finansplanen påpekas att det i nuvarande läge är nödvändigt att begränsa ökningen i konsumtionen, både den privata och den offentliga, finns det anledning att till detta knyta några funderingar om utvecklingen på litet längre sikt av den privata konsumtionen i ett av jordens rikaste länder. Sådana funderingar, herr talman, kunde hämta argument i vad vi numera vet om att de rika länderna lever långt över sina egna tillgångar. Detta gäller länder som Förenta staterna, men det gäller också ett land som Sverige. Vi förbrukar med 0,2 procent av jordens befolkning 1,1 procent av dess tillgångar. Funderingarna kunde leda till ett större eller mindre frågetecken efter den allmänt accepterade tesen att den svenska nationalkakan måste göras snabbt och ständigt allt större. Det kunde mot bakgrunden av vår ökade medvetenhet om att vi tillhör en snabbt sammankrympande värld leda till motsvarande medvetenhet om att det finns omkring 150 nationalkakor på denna jord, som inte allesammans kan bara fortsätta att växa, ty då sprängs gränserna för vår tillvaro. Det är i själva verket så att förutsättningen för att de rika länderna skall kunna fortsätta att bli allt rikare är att de fattiga länderna förblir fattigare. Detta skulle kunna motivera frågan om inte de rikaste länderna borde vara de som börjar att krympa anspråken på den gemensamma världskakan. Följdfrågan skulle då snabbt inställa sig, om man inte i ett rikt land med sociala ambitioner ånyo borde i främsta hand inrikta sig på att skära upp kakan litet annorlunda i stället för att enbart låta den växa på andras bekostnad. Det skulle innebära att anspråkskrympningen måste börja på toppen.

Så kunde man t.ex. fråga med anledning av bl.a. en debattartikel i en av våra morgontidningar för en tid sedan, där författaren redovisade en prognostabell från centrala driftledningen för vårt energibehov under 1970-talet, en tabell som utvisade en tredubbling av energikonsumtionen på tio år för sektorn enskilda hushåll och handel: Varför det? Vem har bestämt det? Är det i överensstämmelse med svenska folkets vilja att den kanske mest allsidigt miljöfarliga produktion vi har, nämligen produktionen av energi, skall, styrd av en anonym hand, bara fortsätta att rusa i höjden oavsett konsekvenserna? Dessa, liksom en lång rad andra frågor, skulle kunna hopsummeras i själva grundfrågan: Vad för sorts samhälle vill vi leva i, vart vill vi styra samhällsutvecklingen, vilka värderingar vill vi ha som grund för vårt samhällsarbete? Den frågan måste ställas mot bakgrunden av att vi utgör en liten privilegierad del av en världsekonomi, för vilken också en försörjningsbalans en gång måste upprättas. Men, herr talman, riksdagen får som bekant och som framhållits här tidigare i dag med all sannolikhet ett direkt tillfälle att på djupet penetrera denna i bokstavlig bemärkelse livsviktiga problematik senare i vår, i samband med redovisningen av långtidsutredningens betänkande, och det lär då finnas möjlighet att trampa några av svensk ekonomisk debatts heliga kor på tårna. Eller eftersom jag har äran att också arbeta i jordbruksutskottet kanske jag skulle säga: klövarna. För dagen skall jag därför endast säga några ord i anknytning till finansplanen och den tidsperiod den avser, alltså budgetåret 1971/72, och därvid enbart ta upp två begränsade men viktiga aspekter av våra relationer med u-länderna, nämligen biståndsgivningen och de handelspolitiska förbindelserna. För det första saknar jag beträffande biståndsanslagen anledning att — liksom de borgerliga reservanterna, herr Möller i Göteborg har ju varit talesman för dem här i kväll, — extrapolera fram till budgetåret 1974/75 förenligheten av de ökande biståndsmedlen till u-länderna med ansträngningarna att förbättra betalningsbalansen. Riksdagen har fattat sitt beslut 1968 om en successiv utbyggnad av biståndsmedlen fram till en procent av bruttonationalprodukten budgetåret 1974/75. Vad vi i dag i denna finansdebatt har att fastslå är att anslagen i den budget riksdagen nu behandlar ligger i linje både med riksdagens fattade principbeslut 1968 och med de aktuella ansträngningarna att förbättra betalningsbalansen. Jag kan härvidlag bara hänvisa till utskottets skrivning på denna punkt. För det andra är mitt ärende att uttrycka ett önskemål om en redovisning i finansplanen av principiella aspekter på den ekonomiska situationen i och våra handelsförbindelser med en omvärld utanför OECD-länderna. Jag gör det i klar medvetenhet om att det är förändringar i OECD-ländernas ekonomiska situation som genom inriktningen av våra handelsförbindelser f.n. främst påverkar vår egen samhällsekonomi. Men det är samhällsekonomin i länderna utanför OECD-området — jag tänker här naturligtvis på u-länderna vilka med 70 procent av jordens befolkning svarar för endast något över 10 procent av vår import och export — som vi i någon mån skulle kunna påverka i positiv riktning, bl.a. genom utformningen av vår handelspolitik. I själva finansplanen finns i år i redovisningen av det internationella ekonomiska läget ingenting om u-ländernas ekonomi, i den preliminära nationalbudgetens avsnitt om det internationella läget 1970 endast en mening om u-ländernas handelspolitiska situation och i dess resonemang om utsikterna för 1971 ingenting. Nu förhåller det sig så, att den Förenta nationernas utvecklingsstrategi för 1970-talet som Sverige varit med om att utarbeta och godkänna under hösten 1970, innehåller betydelsefulla uttalanden och åtaganden i fråga om de rika ländernas handelspolitiska förbindelser med u-länderna. En del av dessa åtaganden förutsätter aktiva överväganden av eventuella åtgärder redan under 1971, något som i tiden överensstämmer med förberedelserna för tredje sessionen av UNCTAD, FN s konferens för handel och utveckling, våren 1972 i Genéve. Sålunda har i-länderna i utvecklingsstrategins paragraf 32 åtagit sig att snarast under 1971 följa upp beslutet i UNCTAD: styrelse i oktober 1970 om införande av en generell, icke-diskriminerande och icke-reciprok preferensbehandling av utvecklingsländernas export till i-landsmarknaderna.

De flesta av dessa åtaganden får en större och icke en mindre betydelse mot bakgrunden av det faktum att ett växande antal i-länder, inbegripet vårt eget land, är i färd med att förbättra skyddet av sin hemmamarknad och sin inhemska konsumtion mot en rad miljöfarliga produkter eller miljöfarliga beståndsdelar och tillsatser i produkter. Vi måste finna en handlingslinje, som gör det möjligt att förena intresset att skydda svenska konsumenter mot miljöfarliga produkter med det lika angelägna intresset att i vårt lilla hörn av världen främja den viktigaste uppgiften i fråga om utvecklingen av u-ländernas ekonomi: förbättringen av deras handelsförbindelser med den rika världen.

Herr talman! Det finns många svåra uppgifter att lösa i svensk politik. En av de svåraste torde vara att få människorna att acceptera en välståndsutveckling som harmonierar med den reella produktionsutvecklingen. Det finns en stark benägenhet att leva mer eller mindre i förskott. Det är lättförståeligt och ingenting att klandra, att människorna har ambitioner och krav som medför större eller mindre ekonomiska konsekvenser. Men vad vi än önskar och begär så återfaller det alltid på den kalla realiteten att vi själva måste producera allt vad vi anser önskvärt för vårt uppehälle och vårt välbefinnande. Vi känner tämligen väl till naturresurserna och produktionsresurserna i vårt land och därför kan vi inte vänta att produktionsutvecklingen tar några oväntade skutt uppåt. Vi kan, om inte regeringen missköter sig alltför mycket, räkna med en produktionsökning som rör sig mellan tre och fem, möjligen sex procent per år. Eftersom en procents ökning av bruttonationalprodukten betyder ca 1700 miljoner kronor är det oerhört betydelsefullt att allt göres för att öka vår produktion. Detta är det ena huvudämnet som våra ekonomiska debatter alltid rör sig om. Det andra huvudämnet är fördelningsproblemet mellan människorna i vårt land. Det är helt orealistiskt att tro att en höjd produktion automatiskt leder till en rättvis fördelning och en högre levnadsstandard för alla. Det måste säkerligen både fackliga och politiska åtgärder till för att få till stånd en rättvis fördelning av de tillgångar som vi gemensamt har producerat. Vad jag nu sagt möter knappast opposition från någon utom möjligen från kommunisterna som ju företräder den mest gammalmodiga, konservativa och orealistiska av alla ideologiska uppfattningar.

Det lovar att bli en intressant votering senare i kväll när vi har slutbehandlat ärendet. Det är självfallet att med de medel som nu finns står de politiska idériktningarna inte maktlösa då det gäller att påverka den ekonomiska utvecklingen i ett land, även om det alltid måste betonas att det primära — som jag tidigare påvisat — givetvis är näringslivets alla aktiviteter. Dessa är ju det väsentliga i välståndsutvecklingen. När vi har diskuterat vilka åtgärder som skall vidtagas har man från flera håll — bl.a. finansministern och herr Knut Johansson i Stockholm — vänt sig rätt allmänt mot generellt verkande åtgärder. Men om vi nu har infört restriktioner av en viss höjd och anser att de skall mildras, hur har de tillkommit? Jo, de har tillkommit genom generella åtgärder. Räntehöjningarna kan inte göras selektiva. En räntehöjning är en generell åtgärd, och skall man genomföra en räntesänkning blir också den generell. Man kan alltså inte vända sig mot generella åtgärder vid alla tillfällen, även om vi givetvis inte bestrider att även selektiva åtgärder många gånger kan vidtagas. Herr Knut Johansson i Stockholm gjorde gällande att vi menar att det är de fria krafternas spel som skall få bestämma. Nej, vi har inte förordat någon sorts manchesterliberalism, utan vi har tvärtom klandrat regeringen för att den planering den har bedrivit inte har varit tillfredsställande. Utöver vad som nu kan göras genom åtgärder på kreditmarknaden, tillståndsgivningar, åtgärder för att främja exporten o.d. kommer åtgärder på budgetsidan. Budgeten har nu en sådan storlek att den måste spela en stor roll i de ekonomiska sammanhangen. I budgeten 1962/63 var inkomsterna 20 958 miljoner och utgifterna 20 631 miljoner kronor vilket medförde att totalbudgeten visade ett överskott på 327 miljoner kronor. Men det var det sista året fram till nu som den visade ett överskott. Därefter har de ständiga underskotten varit större eller mindre, högst 1969 71, uppgår underskottet till I 258 miljoner kronor. Statens utgifter har i absoluta tal under en tioårsperiod stigit från ca 22 miljarder till 52 miljarder kronor. Det borde med den expansionen ha varit möjligt för regeringen att inom denna ram planera så, att den under denna till största delen högkonjunkturbetonade tid kunnat hålla en bättre balanserad budget. När man framför sådana argument smiter emellertid regeringen alltid undan med motfrågan: ”Ni hade ju motionsrätt.

Vi kunde ju inte förutsäga budgetens expansion under 1960-talet, men då man ser att den har varit ungefär 30 miljarder kronor, tycker man att regeringen inom denna rätt vida ram skulle ha kunnat åstadkomma en betydligt bättre planering än den gjorde under den tid som har gått. Om nu regeringen verkligen ville ta några råd av de andra partierna, skulle man heller inte vara så självgod att man betecknade alla avvikande förslag antingen som överbud — i regel — eller kanske vid något tillfälle som underbud. Gör man det, är det inte mycket mening med att diskutera, utan då får vi konstatera, som en tänkare har sagt, att med den som från början vet att han har rätt skall man inte diskutera. Budgetunderskottet har ju för staten medfört ett stort upplåningsbehov, som givetvis minskat näringslivets möjligheter till krediter. Här har vi en av de centrala punkterna i regeringens misslyckade politik. Under 1960-talet, dvs. från den 31 december 1960 till den 31 december 1970, steg statsskulden från 22 770 miljoner till 36 155 miljoner. Jag har inte anfört detta för att beklaga mig över statsskulden eller uttalat någon rädsla med anledning av den utan för att visa på de stora summor som staten har tagit i anspråk på lånemarknaden och som följaktligen minskat näringslivets möjligheter att låna. Finansministern har flera gånger framställt fromma önskemål att staten skall göra mindre upplåning för att ge större möjligheter för näringslivet att låna, men det har oftast stannat vid fromma önskemål. Det har varit likadant med en mängd uttalade önskemål om investeringsökningarna. De har varit svaga under 1960-talet och inte på långt när jämförbara med ökningarna i en del andra länder. Industriinvesteringarna i Sverige ökade under 1960-talet inte med mer än 15 procent mot för t.ex. Frankrike och Italien 50 procent och Förenta staterna 100 procent. När finansministern talar om 1960-talet, som hade blivit berömt på olika håll, får han nog göra det på ett betydligt mer nyanserat sätt. Med de svaga industriinvesteringar som vi hade under hela 1960-talet lades inte grunden för någon särskilt god utveckling. Trots den ogynnsamma utvecklingen har regeringen egentligen ingenting gjort förrän nu, när man i en kommande proposition tänker föreslå ett särskilt investeringsavdrag på 10 procent för att stimulera företagen att öka sina investeringar i maskiner och inventarier under 1971. Jag vill gärna fråga någon företrädare för regeringen: Är det det enda ni har att föreslå, eller vad ämnar ni föreslå för övrigt? Finansministern var så optimistisk att han trodde på 15 procents ökning av industriinvesteringarna under förra året — det blev ungefär hälften. Nu räknar finansministern, som påpekats tidigare, med en uppgång av investeringarna under 1971 med 12 procent jämfört med konjunkturinstitutets mödosamt hopplockade bedömningar, som stannar vid 7 procent. Ett av regeringens största misstag är att man inte bedrivit en sådan politik att industrins investeringar och även andra av näringslivets investeringar kunnat öka för att därmed lägga grunden till ökad produktion och bättre konkurrensförmåga i förhållande till andra länder. Nästa års budget visar visserligen bara ett underskott på 206 miljoner, men tar man hänsyn till sedvanliga felbedömningar och till höjda statstjänarlöner så kommer säkerligen budgetunderskottet att bli oroande stort med nya upplåningsbehov, som tar undan krediter vilka skulle kunna användas till produktiva investeringar. Räntefrågan spelar givetvis en stor roll i samband med investeringarna, och den har behandlats här tidigare i kväll. I princip anser jag att socialdemokraterna har en felaktig inställning till räntefrågorna. Ända fram till mitten av 1950-talet höll socialdemokraterna fast vid lågräntelinjen men hoppade sedan över till den linje som den dåvarande högern bedrev och sedan dess har man konsekvent hållit sig till högräntelinjen. Jag tror att åtskilliga, betydligt modernare nationalekonomer än dem socialdemokraterna stöder sitt resonemang på inte alls har den uppfattningen om ränteeffekten som man nu har inom regeringspartiet. Genom att diskontot under långa tidsperioder varit fastlåst har räntan inte fått den effekt som varit önskvärd. Ibland har högräntan motiverats med att den skulle vara investeringshämmande vid ett visst tillfälle. Jag tror att det är en helt felaktig bedömning. Investeringar som redan är planerade stoppas inte och hindras inte av ett höjt diskonto, i synnerhet inte då den planerade investeringen avser maskiner eller byggnader, vilkas användningstid sträcker sig långt framåt. Och flertalet ansluter sig dock till tanken att räntan skall vara rörlig. Jag vill se det företag, den kommun eller den person som just står inför att företa ett byggande eller att investera i maskiner som säger att nu steg räntan med en halv eller en procent, så hela den här anläggningen får inhiberas. Räntan har inte den effekten på så kort sikt. Däremot kan den ha effekt på längre sikt, och har den det kommer man in i konjunkturlägen som man inte kan förutspå och får kanske en helt annan effekt än man egentligen ville. Därför är räntevapnet inte särskilt smidigt. Vad som i stället ofta händer är att ett höjt diskonto driver på inflationen genom sin prishöjande effekt. Mycket allvarligt är också att ett högt diskonto kan verka rationaliseringshämmande. Detta har t.ex. påpekats av Terborgh, som ger den vara som egentligen borde ersättas benämningen konserveraren och den nya vara som borde inköpas benämningen frestaren; det gäller exempelvis maskiner. Är anskaffningskostnaden och räntekostnaden mycket höga är det risk för att den s.k. konserveraren — dvs. den gamla maskinen — får stå kvar, då den ju gör en visserligen inte god men någorlunda acceptabel tjänst. En alltför hög ränta kan förhindra inköpet av t.ex. en ny maskin fastän denna skulle utföra ett mycket rationellare arbete. När höjningen förra gången skedde till de nuvarande 7 procenten, som är det högsta ränteläge vi någonsin haft, motiverades höjningen helt med andra länders högre diskonton, vilka skulle medföra ett valutautflöde ur vårt land. Sedan dess har, såsom påpekats tidigare, diskontot sänkts i ett flertal länder, och valutainflödet till vårt land har pågått under någon tid. Vissa uppgifter om räntorna har lämnats här, och jag skall något utförligare redogöra för diskontot i några Sverige närstående länder.

Av de länder som vi huvudsakligen bedriver handel med är det alltså endast Danmark — ett enda land — som har högre diskonto än vi, och så är det Storbritannien som har samma diskonto som vi. Jag är väl medveten om obligationsräntornas och andra räntors betydelse, men det är anmärkningsvärt att Sverige ligger nära nog i topp när det gäller diskontots höjd. När vi diskuterat detta i dag har bl.a. finansministern försökt bagatellisera det höga diskontot och bara åberopat de långa krediterna på obligationsmarknaden. Det är ju rätt märkligt att då man höjer räntan framhäver man starkt den goda effekt detta skall ha i just den situationen, men nu, då man närmast skulle stå inför en sänkning, bagatelliserar man diskontofrågan och menar att den inte har någon större betydelse, utan att det är obligationsmarknaden som har den största betydelsen. Motiveringen för den senaste diskontohöjningen i Sverige har således till största delen bortfallit, men ändå har ingenting skett på ränteområdet. Det tjänar ingenting till att hänvisa till att jag själv är bankofullmäktig och skulle kunna vara med och besluta om detta. Det är ju välbekant att av fullmäktiges sju ledamöter är fyra socialdemokrater, och det blir således socialdemokratisk politik även i fråga om högräntan. Detta bör nogsamt noteras, tycker jag, av t.ex. Hyresgästföreningen och Landsorganisationen som vid olika tillfällen har krävt räntesänkning. Landsorganisationens ordförande gjorde det före jul, och det har gjorts vid andra tillfällen också. Att man kan befara en viss konjunkturavmattning torde vara obestridligt och bestyrkes t.ex. av den överenskommelse som riksbanken träffade med bankerna om vissa lättnader på kreditområdet. En naturlig konsekvens hade varit att man också sänkt diskontot. Även på arbetsmarknaden har effekten av konjunkturdämpningen gjort sig gällande. Antalet arbetslöshetsanmälda var i mitten av februari i år 59 700 mot 51 200 vid samma tid förra året. Antalet människor som genomgick arbetsmarknadsutbildning var ca 54 100 mot 40 600 vid samma tid förra året. De med beredskapsarbeten sysselsatta var 18 600 mot 16 600 förra året. Antalet sysselsatta vid skyddad verksamhet var i mitten av februari 12 300 mot 10 500 förra året. Slutligen var antalet arkivarbetare 9 200 mot 7 400 förra året. Ungefär 20 000 fler människor är alltså nu föremål för arbetsstimulerande åtgärder än vid samma tidpunkt förra året. Parallellt härmed har antalet obesatta platser vid arbetsförmedlingarna minskat. Denna försämring av arbetsmarknadsläget jämfört med 1970 är desto mer anmärkningsvärd om man tänker på den milda vintern, och detta bestyrker väl att vi nu är inne i en konjunkturavmattning. Omkring 140 000 människor är alltså sysselsatta på annat sätt än direkt på den normala arbetsmarknaden. Omskolningsverksamheten borde bli föremål för en översyn. Det kan inte vara stor mening i att flera gånger omskola en person från det ena yrket till det andra. Sådana åtgärder är ju ett uttryck för att en del betraktar omskolningar som en förtjänstkälla i och för sig, inte som en förberedelse för att komma in i reguljärt arbete. Hur många sådana fall som finns — jag hoppas att de utgör undantag — är svårt att säga, men uppmärksamheten bör riktas mot sådana företeelser. I samband med arbetsmarknadens problem måste man starkt framhålla det berättigade trygghetskrav som en anställd bör ha. Det är inte trygghet den känner som går arbetslös, sysselsättes i beredskapsarbeten eller går under omskolning. Otryggheten sammanhänger otvivelaktigt med den oro som finns inom företagsområdet. Jag vill erinra om att antalet konkurser under 1970 ökade med drygt 30 procent, dvs. från 2838 år 1969 till preliminärt 3 750 år 1970. Antalet varsel om driftsinskränkningar har här tidigare angivits; de uppgick till 638 mot 320 under år 1969. Antalet anställda som berörts av detta varsel var 21 028 mot 10 921 år 1969. Det är inte underligt att alla de människor som på något sätt berörs av dessa varsel känner stor otrygghet. Detta gäller i synnerhet den äldre arbetskraften. Att få ett nytt arbete efter 50 års ålder — ja, t.o.m. mycket tidigare — är i dag svårt, och många är de som får tillbringa sina sista år av det arbetsföra livet med diverse arbeten för att klara sig fram till den höga pensionsålder som våra socialdemokrater fortfarande håller fast vid, d.v.s. 67 år. Det är i sanning en föga avundsvärd tillvaro att efter ett strävsamt liv få känna av att det inte finns någon plats de sista åren på arbetsmarknaden. Det är lättförståeligt att en man i sextioårsåldern som arbetat hela sitt liv i ett yrke inte vid denna höga ålder kan ha så stort intresse för att bli omskolad till något annat. Något har gjorts för den äldre arbetskraften, men inte på långt när tillräckligt. Centerns krav på sänkt pensionsålder, allmän arbetslöshetsförsäkring och frihet från ATP-avgifter efter femtiofem års ålder framstår bland annat som synnerligen berättigade, och det är i varje fall något som i viss mån skulle kunna skapa en bättre situation för den äldre arbetskraften. Om också inte de åtgärderna löser hela problemet skulle de i varje fall medverka i väsentlig grad. Kreditmarknadens problem och investeringarna har givetvis ett nära samband med i vilken utsträckning vår nationalprodukt användes för konsumtion och hur mycket som på olika sätt avsättes till investeringar. Detta har jag redan tidigare framhållit i mitt anförande. Jag nämnde också den benägenhet som alltid förefinns till ökad konsumtion och problemet med att dirigera över en större del till investeringar. Socialdemokraterna har alltid haft en benägenhet att försöka lösa alla problem genom dirigering och kontroll, men det finns en möjlighet att decimera konsumtionen, nämligen genom att stimulera till ett ökat personligt sparande. Jag vet att problemet om sparstimulerande åtgärder är svårbemästrat, men det finns dock vissa åtgärder som visat sig vara ganska effektiva, t.ex. det skattefria avdraget på 800 kronor för makar och 400 kronor för enskilda. Det har säkerligen haft god verkan utan att medföra alltför stora olägenheter, och jag hoppas att riksdagen i år bifaller det förslag till höjning som senare kommer att behandlas. Någon form av konto som liknar skogskontona borde också införas för enskilda personer. Vi har tidigare haft motion om det. Om man begränsar beloppet för ett sådant konto skulle det säkerligen inte medföra några större nackdelar men rent allmänt uppmuntra till sparande. I början av mitt anförande nämnde jag något om fördelningsproblemen i vårt land. Det är ju bara att konstatera att socialdemokratin inte lyckats göra mycket för att åstadkomma en rättvisare fördelning. I snart fyrtio år har socialdemokraterna varit i regeringsställning, men skillanderna mellan dem som har det bättre ställt och låglönegrupperna har bara blivit större. Vad som kommer att bli resultatet av den nu pågående konflikten vet vi ännu inte, men det förefaller knappast som om den skulle verka i utjämnande syfte. Jag skall inte beröra konflikten, men den ger onekligen anledning till vissa reflexioner som inger oro för framtiden. Hur skall det bli när alla yrkesgrupper är fast organiserade och i besittning av avsevärda strejkkassor? Vårt samhälle blir mer och mer komplicerat. De olika arbetsuppgifterna är så invävda och beroende av varandra att man inte kan upphöra med arbetet inom en sektion utan att det på ett avgörande sätt berör en rad andra områden. Det blir inte bara de båda parterna i en arbetskonflikt som beröres, utan det blir ofta tredje man som mest får känna av följderna utan att egentligen ha något att göra med konfliktanledningarna. Rätten till strejk skall inte förmenas någon och detta står för övrigt i konventionen om de mänskliga rättigheterna. Men det finns åtskilliga problem som redan har uppkommit, som säkerligen kommer att accentueras i framtiden och som borde bli föremål för överläggningar utan partipolitiska spekulationer. Jag vill fråga regeringen: Har man för avsikt att längre fram då det råder lugn på arbetsmarknaden ta upp ett resonemang om vad som kan göras för att utan att rikta sig mot någon grupp åstadkomma en lösning av vissa av de problem som uppkommer i samband med en arbetskonflikt? Vi har ju dock en fackföreningsrörelse i vårt land, som är värd allt beröm för sin verksamhet — säkerligen ett exempel bland världens alla fackföreningsrörelser — och den är säkert också beredd att diskutera om det finns en möjlighet att finna former vid konflikter som inte onödigtvis orsakar besvärligheter, ja i vissa fall rent av katastrofer, för individ och samhälle. Vi har från centern och folkpartiet under lång tid föreslagit att samråd skulle ske, men socialdemokratin har varit sig själv nog och inte önskat diskutera annat än när deras egna beslut redan har fattats. Skall man nå resultat måste man sätta in mera långsiktiga åtgärder för att göra stabiliseringspolitiken effektiv. Det behövs överläggningar på en bredare bas än det nuvarande planeringsrådet, och därför har vi föreslagit ett ekonomiskt-socialt råd med företrädare för regeringen, de politiska partierna, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och ekonomisk expertis. Felet med regeringens ekonomiska politik har varit att den inte planerats på rätt sätt eller inte planerats alls. Ibland har den varit som en man som går framåt i nästan ogenomtränglig dimma — man har famlat sig fram och inte haft riktigt reda på vilken kurs man skulle ta. Det gäller att effektivt utnyttja de resurser vårt land har, det gäller att planera på längre sikt, det gäller att åstadkomma en rättvisare fördelning. Det har varit och är centerns mål för den ekonomiska politiken. Därmed, herr talman, vill jag sluta mitt anförande. Jag instämmer i yrkandena om bifall till reservationen till finansutskottets betänkande nr 1.

Konflikten skapar bitterhet.

Man har angripit avtalsverket och därmed försökt göra en politisering — för övrigt ett förfärligt harhjärtat engagemang på denna punkt från oppositionens sida. Vad man glömmer bort, men som jag tycker är väldigt intressant, är att konflikten inte utlöstes på den statliga sidan. Vi bedriver en lönerörelse mellan stat och kommuner samt personalorganisationerna som sker i fullt samförstånd mellan avtalsverket och kommunernas förhandlingdelegerade. Riktlinjerna har dragits upp och vi har varit sams om låglöneprofilen. Konflikten utlöstes inte av det socialdemokratiskt regeringsstyrda avtalsverket utan av den koalition av centerpartister, högermän, folkpartister och socialdemokrater som sitter i kommunförbundet. Det är där att notera att det inte, som en del har uttryckt det, är en klumpighet i vanlig ordning från avtalsverket som har utlöst denna konflikt, utan det är vissa löntagares ovilja att resonera. Vad avtalsverket gör och vad kommunförbundets förhandlingsdelegation gör är att de försöker att inom ramen för sin verksamhet fullgöra det som de måste tro att vi såsom politiker kräver av dem, nämligen att de medverkat till att skapa ett ökat mått av ekonomisk utjämning. Jag sade nyss att jag inte har någon särskild övertro på möjligheterna att med lönerörelser åstadkomma en utjämning. Om man har den utgångpunkten måste man se sig om efter andra medel att åstadkomma utjämning. Där är samhället med skatterätt och möjlighet att transferera medel den part som kan ersätta den svaghet som finns hos vissa löntagargrupper. Detta har varit den drivande kraften i den socialdemokratiska politiken. Herr Bengtson sade som vanligt att nästan ingenting har hänt på 40 år år. Det har jag hört några gånger tidigare. Det intressanta är ju att man hela tiden glömmer bort de stora och grundläggande reformerna. På ett annat sätt än tidigare har man givit de gamla en chans att leva hyggligt och löst de sjukas och arbetslösas problem. Utbildningsmöjligheterna är helt annorlunda i dag och drar inte på samma sätt som tidigare några kostnader för föräldrarna. Det är fråga om en kollektiv konsumtion och en kollektiv betalning. Det som har tagits från människorna på utgiftssidan har kanske betytt mer än någonting annat från utjämningssynpunkt. Detta måste in i bilden när man försöker påstå att vi skall bortse från skatterna, när vi talar om den enskildes standard. Hur skall man kunna göra det med en statsbudget på 50 miljarder kronor och utgifter i kommunerna av storleken 30 miljarder kronor? Det här är ingenting som exklusivt går till de sämst ställda, utan alla får del av vad som sker på detta område. Herr Nordstrandh anmärkte på den mening i utskottets betänkande där vi säger att det finns vissa grupper som har mindre ansvar för kostnaderna för den kollektiva konsumtionen än vad andra har. Han var förtretad. Jag tycker han borde ha varit generad i stället, eftersom han tillhör de grupperna och försvarade dem. Det är generande att behöva uppleva hur de bäst ställda försöker att undandra sig detta kollektiva ansvar som vi utkräver av alla. Det är generande, och det är inte någonting att bli förtretad över. Reformerna spelar alltså en roll, men det finns också en annan sak som har nämnts i debatten i dag som spelar en roll. Vi är i finansutskottet rörande ense om att de pengar som kommer in på riksstaten behövs, eftersom vi kommer att ge ut mycket pengar. Men om vi är överens om detta — och det tror jag kommer att gälla under en överblickbar period — hur kan man då, mot bakgrunden av utfästelser om att åstadkomma en ekonomisk utjämning människor emellan, med sådan kraft föra fram kravet om, som det så vackert heter, marginalskattesänkning? Vad är det man är ute efter? Jo, vad man är ute efter är en sänkning av skatteprogressionen, eller en omfördelning av skattetrycket. Om vi är överens om utgifterna och skall ta in den summan i form av skatter eller avgifter och om vi lättar på skatterna för dem som har de högsta inkomsterna, måste några andra fylla ut de hål som uppstår. Detta är mycket intressant mot bakgrunden av föregående års skattedebatt. Den enda punkt som man blev överens om i oppositionen i kampen mot vårt skatteförslag var att man förr eller senare skulle åstadkomma en rejäl sänkning av marginalskatten. Det temat har dominerat även här i dag. Jag tror det är onödigt att polemisera mot rätten att föra fram dessa synpunkter — det är rimligt och riktigt att var och en tänker på de sina — men mot bakgrunden av löftena att åstadkomma inkomstutjämning är de helt orimliga. Man är halvhjärtad när det gäller lönerörelsen, och man är harhjärtad när det gäller skatterna — ungefär så kan man beskriva oppositionens engagemang när det gäller jämlikhet. Får jag, herr talman, innan jag går ner från talarstolen, bara säga ytterligare en liten sak; det gäller den andra delen av oppositionen. Vi har med jämna mellanrum sett herr Hermansson i Stockholm — vpk-ordförande i disponibilitet — och hans ersättare stå här och förklara vad man har sagt i SACO-frågan. De bjöd upp finansministern till turnering men det gick inte särskilt bra. Herrar Hermansson och Werner står där med sin trubbiga lans. Så länge de har den vet vi var de står.

Herr talman!

Jag har ingen anledning att vara generad över att jag velat påpeka det oriktiga i detta. Ingen må kunna bevisa att det förhåller sig på det sättet.

Med den konsumtion vi har kan väl ingen som tillhör de grupper som jag i någon mån själv tillhör förmena att det är något oriktigt i detta, så länge vi har den högskattepolitik vi har. Man behöver inte vara generad över att man försöker ställa dessa saker till rätta. Man bör inte i något slags agitationssyfte gå ut för att misstänkliggöra åtskilliga människor och medborgare i detta land för att vara mindre solidariska mot samhället och för att de med mindre glädje ger sin tribut åt den allmänna konsumtionen än vad andra grupper gör. Jag tycker att herr Pettersson bör hålla med om att det förhåller sig så. Det är inte bara de grupper som han eventuellt representerar som med jämnmod och glädje ser att den gemensamma konsumtionen ökar med hjälp av de välfärdsinrättningar vi har.
Herr talman! Den grupp vi talar om skiljer sig från de andra grupperna på avtalsmarknaden därigenom att den försöker strejka bort konsekvenserna av de skattebeslut vi fattat i riksdagen. Det kan inte tolkas på annat sätt än att denna grupp känner ett mindre gemensamt ansvar än de grupper känner som inte har den inställningen.
Herr talman! Eftersom Gösta Bohman inte kan vara närvarande i kammaren just nu skall jag ta upp ett par saker som herr Arne Pettersson nämnde. Han sade att Gösta Bohman hade nämnt att konflikten skapar bitterhet bland dem som är inblandade. Jag kan säga till herr Arne Pettersson att Gösta Bohman menar att just de som råkar ut för svårigheterna också kopplas in i dessa tankegångar. Gösta Bohman har inte glömt dem i sammanhanget. Min andra kommentar gäller skatterna. Att dessa spelar en roll i konflikten är ovedersägligt. Då säger herr Arne Pettersson att verkningarna av strejken kommer att drabba andra, som befinner sig i en annan situation.

Herr talman! Det var egentligen inte detta jag skulle tala om.

Hur är det möjligt att regeringen och utskottsmajoriteten vägrar att ta denna utsträckta hand när vi befinner oss i en situation som den i dag? Det betyder att regeringen inte vill erkänna vårt allvarsamma läge. Vi har under dagens debatt kunnat konstatera att så är fallet. När det gäller våra produktionsbetingelser ser regeringen tydligen ensidigt på vissa större företag, vilka ännu försöker åstadkomma en viss vinst, och anser att det är tillfredsställande. Det är en enligt min mening både enögd och beklämmande syn på saken. Den är beklämmande mot bakgrunden av att man glömmer den företagsgrupp som står för halva landets produktion. Den omfattar 30 000 företag och representerar 90 procent av alla företagare samt har ansvar för nästan hälften av de anställda i detta land. Till dessa kommer en rad serviceföretag, från frisörer till bensinstationer och affärsidkare eller kort sagt småföretagarna i detta land. Då säger regeringen: Inte glömmer vi dessa. Tänk på alla de kreditinstitut som har skapats och de nya medel som har ställts till förfogande! Men bara medel är inte tillräckligt. Det hjälper inte heller hur många kreditinstitut som än skapas om det inte finns tillräckligt med pengar. Men, herr talman, det är faktiskt inte längre fråga om bara pengar, utan sett ur småföretagarnas synpunkt är det i dag fråga om förtroende — eller rättare sagt brist på förtroende — för regeringens möjligheter att länka samman detta lands framtid.

Hos de småländska företagarna, som jag känner ganska väl, är det för det första företagens ekonomiska utveckling sådan den har blivit under senare år, den minskade självfinansieringen, det större beroendet av kreditinstituten och de starkt ökade kostnaderna. För det andra är det konkurserna inom småföretagsamheten. Det blir en kedjereaktion, och den oroar inte minst de anställda så till den grad att en hel del av dem säger: Bättre än ett lönelyft är trygghet i anställningen. Mer än 1 000 fler konkurser har inträffat jämfört med tidigare år, och ännu fler företag ligger så att säga på branten i dag. För det tredje vägrar de unga människorna att ta över därför att de har förlorat tron på en framtid för företagen, och det är inte det minst farliga när det gäller det enskilda mindre näringslivet, som i så stor utsträckning är beroende av den människa som skall driva företaget i fråga.

I dag är det 60 lediga platser på 100 arbetslösa, vilket visar trenden i ett av de län där småföretagsamheten är av alldeles särskild kaliber. När det nu förhåller sig på det sättet säger vi: Låt oss, för att dämpa detta missmod, få samlas till en genomgående analys med dem som är berörda för att se om vi kan skapa ett bättre förtroende. Detta skulle göras i syfte att hindra den allvarliga företagsnedläggelse som kommer att bli följden av händelseutvecklingen — och som redan är på väg. Det är grunden till den begäran som har gjorts i detta utskottets betänkande. Nej, säger regeringspartiet; sådana diskussioner behövs inte. Därmed har regeringen också sagt att den inte är intresserad av småföretagarnas situation. Det är inte underligt att de människor som är anställda inom den grenen av företagsamheten mer och mer sviker det socialdemokratiska partiet. Det är också naturligt att de säger: Det finns en enda utväg, nämligen att snarast byta regering.

Herr talman! En lång finansdebatt har förts i riksdagen i dag. Det är också fullt förståeligt mot bakgrund av den situation i vilken vårt land befinner sig. Det förefaller naturligtvis märkligt att vårt land, som varit förskonat från krig och ofärd, råkat in i en besvärlig ekonomisk situation. Vi har inte den balans i utrikeshandeln som är önskvärd. Inom landet kan vi konstatera att den regionalpolitiska balansen i fråga om ekonomisk utveckling lyser med sin frånvaro. Vi har en överhettad ekonomi i vissa regioner, men samtidigt har vi motsatsen — brist på arbete och utkomst — inom andra delar av landet. Jag tänker härvidlag främst på skogslänen. Där råder stor arbetslöshet och man utnyttjar inte den arbetskraft som finns. I mitt hemlän — Värmlands län — hade vi den 15 februari i år 3 543 arbetslösa. Det är en alltför hög siffra under nuvarande förhållanden. Dessa problem är givetvis svårast för de individer som drabbas, men det är kanske inte just den frågan vi skall diskutera i dag. Jag har emellertid pekat på dessa förhållanden, därför att de visar en sida där inte produktionsresurserna utnyttjas på ett effektivt sätt. En annan sida är det slöseri med arbetskraft och produktion som den pågående strejken, inklusive lockouten, ändå innebär. Många anser att vår situation inte är besvärande eller över huvud taget anmärkningsvärd. Jag vill dock ändå för det första klart säga ifrån att vi inte har råd att missbruka våra resurser på det sätt som nu sker. Vi måste ge arbete och utkomst åt alla individer i vårt land och därmed åstadkomma större produktion. Ur jämlikhetssynpunkt är detta en viktig uppgift. Vi har för det andra inte heller råd att låta vår produktionsapparat stå stilla inom stora sektorer på grund av den pågående konflikten. I fråga om denna konflikt vill jag för egen del klart säga ifrån att det inte är ens fel när två träter. SACO och SR m.fl. har säkerligen ställt alltför stora krav på lönehöjningar. Det finns inte utrymme för alla dessa. Man borde ha nöjt sig med att så långt möjligheter fanns lyfta låglönegrupperna. Kraven har ställts alltför högt. Men lika klart kan man påstå att tillräckligt intresse inte har förelegat hos avtalsverket att i tid klara den uppkomna situationen. Erfarenheter har visat att det är lätt att komma in i en strejk men att det är betydligt svårare att komma ur den. Bristen på en fast ekonomisk politik från regeringens sida är säkerligen orsaken. I valtaktiskt syfte har regeringspartiet lovat för mycket. Kanske har oppositionen gjort detsamma. Det hela har lett till att vi levt över våra tillgångar. Vi har förbrukat för mycket och satsat för litet på investeringar och produktionsbefrämjande åtgärder. Det ligger då nära till hands att säga att vi allihop har varit lika goda kålsupare. Från oppositionen, främst från centerpartiet, har vi emellertid sedan lång tid tillbaka krävt överläggningar om löner och om priser mellan regering, näringsliv och arbetstagarorganisationer. Regeringen har dock sagt nej till dessa krav. Förhållandena har blivit värre och värre, och man kunde förstå att en situation av den typ som vi nu upplever förr eller senare skulle uppstå. På valnatten i höstas ifrågasatte herr Hedlund om inte tiden vore mogen för en politisk samling för att råda bot på den uppkomna ekonomiska situationen. Skulle inte en regering bestående av representanter för de demokratiska partierna ha varit den rätta instansen för att ta itu med denna situation? En regering med den sammansättningen skulle ha kunnat vidta åtgärder, även om medicinen kanske i många fall hade varit besk. Det skulle också ha varit bättre än den situation som vi nu befinner oss i. Denna går i många fall ut över tredje man och är även till stor skada och till stor förlust för oss alla. Jag beklagar att statsminister Palme inte fattade herr Hedlunds utsträckta hand den gången. Det skulle ha varit nyttigast för vårt folk och för vårt land, och det är väl ändå det som är huvudsaken. Men regeringen kände sig alldeles tillräckligt stark ensam. Mot bakgrunden härav får regeringen också påta sig ansvaret för den situation som för närvarande råder. Regeringen är fördenskull även skyldig att tillse att konflikten löses. Det är en av våra för närvarande viktigaste finanspolitiska angelägenheter. Strejk och krig betyder fattigdom, och det är något som man så långt möjligt bör förhindra.

Herr talman! Jag har begärt ordet endast för att ge en röstförklaring. Detta kan vara befogat, eftersom den följande omröstningen är en av de viktigaste under hela riksdagssessionen. Det gäller ju att ta ställning till finansplanen för nästa budgetår, dvs. grundvalen för hela den statliga politiken under det kommande året. Det har framgått av vad som tidigare sagts här att vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp varken kan instämma i yttrandet av finansutskottets socialdemokratiska majoritet eller yttrandet av dess borgerliga minoritet när det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för statsregleringen. Vi har därför lagt fram ett förslag till uttalande, till vilket redan yrkats bifall. Jag förmodar att detta förslag till uttalande i en första votering kommer att ställas mot den borgerliga reservationen. För det fall vårt uttalande icke vinner majoritet avser vi att i den därpå följande voteringen rösta med utskottet. Vi gör detta icke för att instämma i utskottets motivering, vilken vi inte kan dela. Skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig ekonomisk politik är, såsom framgått av materialet från finansutskottet och av den debatt som här förts, inte stor. Det är skillnaden mellan en socialdemokratiskt styrd kapitalism och en borgerligt styrd kapitalism. Stundom är det svårt att få ned en knivsegg däremellan. Om vi skulle avstå från att rösta betyder det emellertid att den borgerliga reservationen skulle segra och regeringens finansplan, icke reellt, eftersom den gillas av de borgerliga, men väl formellt, skulle underkännas. Regeringen skulle vara tvungen att dra vissa konsekvenser härav. Visserligen är det en orolig tid just nu för nordiska regeringar, som alla vet, men vi vidhåller vår mening att en borgerlig regering skulle bedriva en ännu sämre politik än den socialdemokratiska. Vi avser, herr talman, att lägga våra röster i enlighet med denna bedömning.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om regeringen ämnar vidta åtgärder för att snarast möjligt få slut på pågående strejker och lockouter inom statens och kommunernas verksamhetsområden. Regeringen följer läget på avtalsområdet med stor uppmärksamhet. Regeringen har tillsatt erforderliga medlingskommissioner och även tagit initiativ till kontakter och samarbete mellan de olika kommissionerna. Skulle ytterligare åtgärder visa sig nödvändiga för att skydda väsentliga medborgarintressen kommer regeringen att vidta dem.
Herr talman! Jag ber att till herr statsministern få framföra ett tack för svaret på min enkla fråga. Det är naturligtvis angeläget — och det kan nog statsministern hålla med mig om — att de som är anställda hos staten och kommunerna får lika goda möjligheter till förhandlingar om arbetsvillkoren som andra gupper. Det var enighet om det vid riksdagens beslut 1965, men samtidigt framhölls att strejker och lockouter inom vissa delar av samhällets verksamhet kunde drabba tredje man, dvs. allmänheten, särskilt hårt. Hela verksamhetsfält kan lamslås. Det underströks att statens och kommunernas verksamhet ej kan få sättas ur spel. Man kan ej tillåta konflikter som äventyrar medborgarnas trygghet, den nödvändiga vården och samhällsekonomin. Man utgick ifrån att parterna själva skulle kunna se till att viktiga samhällsfunktioner inte stördes på ett otillbörligt sätt. Nu har vi SACO och SR-konflikten med strejker och lockouter. Konsekvenserna för allmänheten är redan mycket allvarliga. Många kommuner har svårt att klara en nödvändig socialvård. På vissa håll har sjukvård och tandvård drabbats. Tågledarstrejken har lamslagit i stort sett hela järnvägstrafiken. Företag måste inställa eller minska driften. Många hotas av arbetslöshet. En annan konsekvens är ökade trafiksäkerhetsproblem. Jag kan inte föreställa mig att detta står i rimlig överensstämmelse med vad riksdagen 1965 tänkte sig. Hela verksamhetsfält har ju lamslagits, såsom järnvägstrafiken och undervisningen. Medborgares trygghet äventyras — och även samhällsekonomin. Är inte detta att otillbörligt störa samhällsviktiga funktioner? Det förutsattes vid riksdagsbeslutet 1965 att strejkoch lockoutvapnen skulle hanteras särskilt varsamt på samhällsverksamhetens områden. I verkligheten har det närmast blivit tvärtom. Man brukar säga, herr talman, att det inte är ens fel att två träter. SACO och SR har varit alltför snabba till stridsåtgärder som skadar allmänheten. Likaså har avtalsverket enligt min mening tillgripit lockoutvapnet alltför snabbt. Detta kan försvåra en lösning. I sista hand har regeringen rätt — och naturligtvis också skyldighet — att ingripa till skydd för samhället och allmänheten. Det underströks även vid riksdagsbeslutet 1965. Frågan är hur länge det skall dröja innan regeringen vidtar kraftåtgärder. Statsministern säger i sitt svar följande: ”Skulle ytterligare åtgärder visa sig nödvändiga för att skydda väsentliga medborgarintressen kommer regeringen att vidta dem.” Jag undrar om inte tiden snart är inne för att tillsätta en skiljenämnd.

Herr talman! Jag kan väl förstå om de flesta av dem som 1965 var med om att besluta om fri förhandlingsrätt och fri strejkrätt för statsanställda i oavsättliga befattningar i dag känner besvikelse. Men nu gäller den lagen, och vi skall så länge det är möjligt försöka tillämpa den enligt lagstiftarnas mening.

Det gör att regeringen med särskild uppmärksamhet måste följa utvecklingen. Jag vill vidare säga att enligt den lag som stiftades 1965 skall åtgärder från en part i form av punktstrejker besvaras med stridsåtgärder från motparten. Det hör till spelets regler. Accepterar man inte dem är hela lagen meningslös. Medlingskommissionen har ju nu tagit fatt på en skör tråd i svaren på sina tidigare gjorda vädjanden till parterna om att inställa alla stridsåtgärder. Man vill under de närmaste dagarna försöka finna vägar till ett slut på konfliktåtgärderna och få parterna åter till förhandlingsbordet. Avtalsverket har på sitt håll velat underlätta medlingskommissionens arbete genom att ge ett positivt gensvar på kommissionens vädjanden om att tills vidare uppskjuta varslade lockouter. Vi får hoppas att de strävandena kommer att ge resultat under de närmaste dagarna. I denna min förhoppning ligger också ett konstaterande av att regeringen inte för närvarande har anledning till några ytterligare ingripanden.

Herr talman! Jag vill i likhet med herr statsministern uttala en förhoppning om att medlingskommissionen skall kunna klara upp situationen på ett sådant sätt att både strejken och lockouten upphävs. Jag är medveten om att regeringen i nuvarande läge kan känna sig förhindrad att vidta tvångsåtgärder, men jag tar ändå fasta på vad statsministern sagt i sitt svar, nämligen att regeringen om ytterligare åtgärder skulle visa sig nödvändiga för att skydda väsentliga medborgarintressen också kommer att vidta dessa åtgärder. Jag är fullt på det klara med att sådana åtgärder kan vara mycket besvärliga att vidta, eftersom de berör den fria förhandlingsrätt som tillkommer parterna i fråga. Att man skall gå varsamt fram är jag också medveten om, men jag kan inte komma ifrån att vi politiker har det politiska ansvaret. Här gäller det för regering och riksdag att se till att samhället fungerar; det får inte lamslås av strejker och lockouter. Det är ju i allra högsta grad tredje man, dvs. allmänheten, som får ta konsekvenserna och bära bördorna. Jag skulle vilja höra statsministerns uppfattning om en sak som jag har mycket svårt att förstå: Varför försökte inte avtalsverket få t.ex. tågledarstrejken, som lamslagit hela järnvägstrafiken och medfört stora problem för sysselsättningen och trafiksäkerheten, bedömd som samhällsfarlig? Att så inte skedde anser jag vara i högsta grad anmärkningsvärt.

Herr talman! På herr Börjessons i Falköping direkta fråga vill jag bara svara att bedömningen av vilka ärenden man skall hänskjuta till prövning i den s.k. statstjänstenämnden skall göras av avtalsverkets styrelse. Säkert var avtalsverkets bedömning den att man inte hade några utsikter till framgång på den här punkten. Om jag minns rätt har också statstjänstenämnden vid alla sina prövningar intagit ståndpunkten att endast besiktningsveterinärernas strejk var att betrakta som samhällsfarlig. Statstjänstenämnden är en säkerhetsventil i sådana här frågor, men jag vill påpeka att nämnden bedömer i varje särskilt fall för sig, om en viss åtgärd är samhällsfarlig eller icke vid själva utlösandet av konflikten. Statstjänstenämnden har icke att i sin prövning bedöma den totala effekten för samhället av vidtagna stridsågärder. Inte heller har statstjänstenämnden vid sin första prövning anledning att ta hänsyn till ett tidsperspektiv — huruvida en stridsåtgärds karaktär förändras, om den är i kraft länge. Sådana bedömningar måste i sista hand regeringen och riksdagen göra.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om jag är beredd att skapa förutsättningar för en utlokalisering av TRU och Sveriges Radios utbildningsavdelningsenhet till Umeå. Propositionen angående omlokalisering av viss statlig verksamhet kommer inom kort att framläggas. Såsom framgått av den information som lämnats till de anställda vid berörda myndigheter och institutioner, kommer regeringen härvid att föreslå att TRU-kommittén och de delar av Sveriges Radios utbildningsenhet som svarar för skolprogramverksamheten skall lokaliseras till Norrköping.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
På ett område tycker jag, herr talman, att balansen kan sägas vara helt orimlig. I dag är 98 procent av massmediaproduktionen, både när det gäller personal, tilldelade ekonomiska resurser och i övrigt koncentrerad till Sydoch Mellansverige. Bara knappt 2 procent av resurserna är i dag lokaliserade till Norrlandslänen, som ändå omfattar 58 procent av landarealen och 15 procent av befolkningen. För den framtida balansen inom detta fält är valet av lokaliseringsort för TRU och Sveriges Radios utbildningsenhet, innefattande en personal om ca 250-300 anställda, utomordentligt betydelsefull. Om Norrköping väljs skapas en ytterligare snedbalans på massmediaproduktionens område, och Norrland kommer att bli en under överskådlig framtid helt underlägsen landsända. Det var detta jag ville påpeka för finansministern, innan han band sig för förslaget. Jag lämnade in frågan i tisdags förmiddag i förra veckan och fick redan genom TV på kvällen ett besked som nu har bekräftats genom finansministerns svar till mig på min fråga. Nog måste man väl ändå anse att det är en orimlig snedbalans i massmediaproduktionen med de proportioner som jag alldeles nyss angivit. TV och radio har en ytterst stor betydelse, inte minst för Norrland, för att den landsdelen skall kunna göra sig mera hörd i opinionsbildningen. Jag lade förra tisdagskvällen märke till i en TV-inter vju hur positivt överraskad man i Norrköping var över att man erhållit så mycket av utlokaliseringen. Jag missunnar sannerligen inte Norrköping den del man fått, men jag kan inte finna att Norrköping har speciella förutsättningar för eller något större regionalt behov av att TRU och Sveriges Radios utbildningsenhet förläggs just dit, ett behov som Norrland sannerligen med all rätt kan sägas ha. Många anser väl att det avgörande ordet nu sagts i och med det förslag som finansministern här omnämnt. Men hoppet är ju det sista man har kvar. Det har talats om en andra omgång av utlokaliseringen av statlig verksamhet. Frågan är om inte Norrköping då i stället borde komma med i en sådan omgång.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder för att medgiva anstånd med skatteinbetalningar för företag och enskilda som på grund av rådande konflikt ej erhåller likvider i rätt tid för leveranser till kommuner och landsting. Som svar vill jag meddela att regeringen vidtagit åtgärder som kommer att möjliggöra för kommuner och landsting att verkställa utbetalningar i planerad omfattning.

Herr talman! Jag tackar finansministern för det positiva svaret på min fråga. Jag hade ju inte föreställt mig att jag skulle få ett så klart positivt besked, ty jag insåg också svårigheterna för finansministern att medge det anstånd som jag ytterst siktade på. Men då finansministern nu föregripit hela frågeställningen genom att se till att den företagargrupp och den grupp av enskilda, som jag tänkte på och som jag själv hade mottagit oroande frågor ifrån, blivit tillgodosedda och i rätt tid erhåller betalning för sina leveranser så är ju allt väl, och jag ber som sagt att få tacka.
Herr talman!

Den nämnda bestämmelsen innebär en rätt för arbetsgivare att tillämpa föregående års skattetabell och har införts med hänsyn till att debetsedel på preliminär A-skatt kan komma att tillställas den skattskyldige först den 18 januari. Det är riktigt att en tillämpning av den äldre skattetabellen just i år ofta är ofördelaktig för arbetstagaren på grund av att den direkta skatten har sänkts. Arbetsgivare är emellertid oförhindrad att justera kommande skatteavdrag med hänsyn till att avdraget i januari eller februari blivit för högt. Rättelse kan alltså ske efter överenskom melse mellan arbetsgivaren och den anställde.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret på min enkla fråga. När den skattereform, som enligt finansministerns egna ord skulle vara den största hittills, hade genomförts den 1 januari märkte de lågavlönade att det var betydligt svårare under den månaden att få pengarna att räcka. De fick nämligen vidkännas skatteavdrag enligt de gamla tabellerna — och som finansministern säger är tillämpningen av dem ofta ofördelaktig. Dessutom måste de genast betala höjd moms, eventuellt också höjd hyra och höjda taxor. Däremot arbetade de för samma löner som tidigare, och de vet väl inte i dag heller hur länge de får fortsätta med det. De fick alltså inte debet och kredit att gå ihop — och januari är som bekant en besvärlig månad med dyra helger bakom sig. Här i Stockholm — för att vara väldigt hygglig och ta ett exempel från denna stad, som har höjt kommunalskatten med hela 2:50 kronor — fick sålunda en lågavlönad med en inkomst av låt oss säga 2 000 kronor i månaden ett skatteavdrag på 757 kronor i januari. Enligt de nya tabellerna skulle avdraget ha varit 676 kronor. Han fick alltså ut 81 kronor mindre än han skulle ha haft. Enligt kanske herr Strängs och även mitt sätt att se rör det sig inte om någon svindlande summa, men den betyder mycket för en människa som inte har större inkomst att leva på; han behöver de pengarna i sin egen portmonnä. Herr Strängs svar visar att han anser det vara rent spel att på lämpligaste sätt ge tillbaka vad man nu har tagit ut för mycket i skatteavdrag. Det tycker jag länder honom till heder. Men finansministern vill inte själv blanda sig i detta utan säger att arbetstagaren kan gå till arbetsgivaren och begära en justering vid kommande avlöningstillfälle. Då skulle jag bara vilja fråga om dessa människor, som har fått det förhöjda skatteavdraget och som behöver pengarna innan skatteavräkningen sker om två år, kan gå till sin arbetsgivare med herr Strängs välsignelse och begära en justering.
Herr talman! Det är ingenting som hindrar att dessa arbetstagare med herr Strängs välsignelse går till sina arbetsgivare och hänvisar till den lilla debatt som fru Ryding och jag har haft i dag.

Herr talman! Herr Nordgren har frågat mig, om jag avser att medverka till att innevarande års första uppbördstermin, den 6—13 mars, med anledning av arbetsmarknadskonflikten inom beslutande myndigheter förlängs i sådan utsträckning att prövningsnämnderna hinner färdigbehandla inkomna besvärsärenden. Den rådande konflikten medför åtskilliga olägenheter för många som är beroende av samhällets service. Bland dem som berörs är bl.a. den kategori som avses med herr Nordgrens fråga. Någon allmän rätt att få anstånd med betalning av kvarstående skatt på grund av att taxeringen överklagats finns inte. Prövningsnämnderna kan inte ens i normala fall förväntas ha behandlat alla besvärsärenden förrän till sommaren. För kvarstående skatt som man befrias från till följd av ändrad taxering utgår regelmässigt inte restavgift vid för sen inbetalning. Någon anledning till särskilda åtgärder under rådande konflikt för den med frågan avsedda kategorin finner jag inte föreligga.

Herr talman! Herr Petersson i Gäddvik har frågat mig om avstängning av en betydande del av befälskåren från tjänstgöring är förenlig med kravet på respekt för vårt försvar både utåt och inåt. Så länge tillräckligt med personal finns i tjänst för att tillgodose kravet på erforderlig försvarsberedskap, måste svaret på frågan bli ja.

Herr talman! Tyvärr finner jag försvarsministerns svar vara klart otillfredsställande. Min spontana reaktion när avtalsverket utfärdade sitt tidsbestämda lockoutvarsel för ungefär halva officerskåren var att det måste vara ett skrämskott, dvs. att det aldrig var avsett att gå i verkställighet. Men bara hotet om avstängning av en stor del av befälskåren från ett officiellt statligt organs sida anser jag i hög grad rubba respekten för vårt lands säkerhetspolitik. Vissa uttalanden av försvarsministern — även återgivna i utländsk press — tolkades så att avtalsverket med regeringens stöd verkligen avsåg att avstänga en betydande del av försvarets befäl från tjänstgöring. Min bedömning är att dessa försvarsministerns uttalanden har skadat försvarsviljan och minskat respekten för Sverige och dess försvar både här hemma och utomlands. Jag tror att vi är överens om att vår alliansfrihet, syftande till neutralitet i krig, är en målsättning som omfattas av alla i Sverige med mycket få undantag. Endast en stark försvarsvilja och ett fredsbevarande men angreppsberett militärt försvar ger oss möjlighet att hävda den målsättningen i krisoch krigstider i vår nära omvärld.

Enligt min mening har detta lockoutvarsel beträffande en stor del av officerskåren rubbat respekten för vårt försvar inte bara utomlands utan också inom vårt land, inte minst bland de 45 000 värnpliktiga som är inkallade till sin första tjänstgöring i det svenska försvaret. Plötsligt får två tredjedelar av dem, 30 000 personer, veta att de skall åka hem på obestämd tid — för att några dagar senare lämnas beskedet att det bara var falskt alarm. Jag hoppas innerligt att det inte blir fler sådana extraturer. Det skulle betyda att den svenska säkerhetspolitikens samband med ett starkt försvar finge ett löjets skimmer över sig, som det skulle ta åratal att avlägsna både här hemma och utomlands.
Herr talman! Jag delar herr Peterssons i Gäddvik uppfattning om det svenska försvarets målsättning; därom är vi överens. När det gäller frågan huruvida det som nu sker på arbetsmarknaden, där försvaret för första gången kommit att blandas in i en konflikt, på något sätt rubbar respekten för vårt försvar ute i världen eller här hemma, delar jag däremot inte hans oro. Det är möjligt att vi, när vi för några år sedan i riksdagen antog en ny statstjänstemannalag, inte tillräckligt utåt talade om vilka konsekvenser den lagen skulle kunna få på alla områden av det svenska samhällslivet. Där undantogs t.ex. icke militärt befäl. De tillerkändes samma fria förhandlingsrätt som andra statstjänstemän och samma rätt att utlösa en strejk.

När sedan Officersförbundet — som ju är SR:s största medlem — tillsammans med övriga inom SR utlöste en strejk mot staten genom att stoppa våra järnvägar, vilket man hade full rätt att göra, väckte det kanske inte heller i och för sig någon särskild uppmärksamhet ute i världen. Först när, enligt de regler som gäller på arbetsmarknaden, avtalsverket försöker möta den pågående strejken, som officerarna står bakom, med hot om lockout, åstadkommer det oro och till och med bestörtning i vissa kretsar.

Detta är mitt tillägg till svaret.
Herr talman! Jag har fått tillgång till tidningsurklipp ur både svenska och utländska tidningar. Där finns det rubriker som följande: ”Lockout sätter Sveriges försvar ur funktion”, ”Lockout rammar Sveriges försvar”, ”Officerslockout drabbar 3 000”. Vi har också här hemma, både försvarsministern och jag, märkt hur vänstergrupperna vädrar morgonluft när de ser hur man använder lockoutvapnet mot Sveriges försvar. Jag finner det beklagligt att försvarsministern svarar ja på den fråga som jag ställt. Ty är försvarsministern och jag överens om en del annat, så tror jag att vi också måste vara överens om att känslan av hur beroende vår säkerhetspolitik är av ett militärt försvar, just i vad gäller vårt lands trygghet, inte är lika stor. Det är djupt olyckligt när företrädare för och försvarare av den svenska demokratin inte känner vilket stort ansvar de här har. Vi vet alla att vårt försvar uteslutande syftar till att bevara vår frihet och självständighet, och då får vi inte medverka till åtgärder som rubbar tilltron till vår säkerhetspolitik och vårt försvar.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att man i utlandet, eftersom Sverige är det enda land där officerare och militärt befäl över huvud taget har strejkrätt, blir förvånad när man först kommer i kontakt med denna nyhet — som dock är gammal, eftersom vi antog lagen 1965! Men herr Petersson i Gäddvik och jag, som är ansvariga för denna lag, får väl försöka hjälpa till att sprida upplysning. Jag tror att våra officerare försöker hjälpa till, då de mycket väl vet att de genom sin starka fackliga organisation för ett strejkspel med staten, där de visserligen inte går ut själva men är med om att finansiera de 600 tågledarnas strejk. Det skulle vara ganska bekvämt om SR med sina knappt 20000 medlemmar skulle kunna stoppa en stor del av det ekonomiska livet i Sverige genom att hålla 600 man ute i strejk, medan övriga SR-medlemmar arbetar, och staten inte skulle våga vidta motåtgärder därför att det rör sig om bl.a. officerare. Det är omöjligt. Låt oss ändra lagen — det vill jag rekommendera. Om vi inte vågar ta konsekvenserna skall vi inte ha fri strejkrätt för militärt befäl. Har vi givit denna personalgrupp fri strejkrätt skall vi våga ta konsekvenserna och våga utfärda ett varsel. Därför hoppas jag verkligen att alla partier som var eniga i riksdagen vid lagens antagande också nu skall vara eniga. Vi kan vara det och mitt svar är riktigt därför att det har gjorts så stora undantag i detta varsel att full försvarsberedskap upprätthålls. Vi stoppar en del av utbildningen och en del stabsarbete, men ingen i utlandet skall tro att vi får sämre motståndskraft under en eventuell konflikt — en konflikt som jag hoppas inte kommer till stånd.

Herr talman!

Beredningen av ärendet pågår i försvarsdepartementet och jag räknar = Nr 36 med att betänkandet skall kunna läggas till grund för en proposition till Torsdagen den riksdagen senare under året. I propositionen, som är avsedd att behandla 4 mars 1971 materielverkets organisation i stort, torde de frågor som tagits upp av

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det svar jag här har fått. Jag var medveten om att jag inte skulle få något direkt löfte att den förflyttning det här gäller skulle komma till stånd, men jag hoppas ändå att herr statsrådet kommer att behandla den frågan positivt, när han skriver propositionen. Jag har tagit upp denna fråga av två skäl. Det ena är att för några dagar sedan lämnades besked om fördelningen av de institutioner som kommer att flyttas från Storstockholm; vid den fördelningen fick ju Norrbotten tyvärr inte mycket med. Vi är visserligen ganska vana vid att så sker, men när denna fråga nu kommer att aktualiseras tyckte jag det var lämpligt att påminna om att här fanns ett tillfälle att förflytta en verksamhet till den bygd det gäller. Det andra skälet är att den provningsenhet vi nu har i Vidsel är placerad i en mellanbygd, en mycket liten ort där det tidigare har funnits en del människor bosatta. Några av dem finns kvar, men många har flyttat därifrån på grund av de förändringar som skett framför allt i skogsbruket. Kvar finns nu de ca 200 människor som arbetar vid provningsenheten i Vidsel. En förstärkning av den enheten skulle utan tvivel vara av utomordentligt värde, bl.a. därför att den skulle innebära större trivsel och trygghet och ett större mått av service för de människor som bor i Vidsel. Och om man verkligen menar att en verksamhet skall bedrivas där i fortsättningen, vilket jag utgår från, måste det vara angeläget att se till att den verksamheten utökas så mycket att den kan bli ett underlag för en någorlunda tillfredsställande service för de människor som bor där uppe. Jag hoppas att herr statsrådet beaktar dessa synpunkter vid skrivningen av propositionen.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat vilka åtgärder som planeras för att avhjälpa de aktualiserade sysselsättningsproblemen för i synnerhet den kvinnliga arbetskraften i Jönköpings län. Jönköpings län har ett väl utbyggt och differentierat näringsliv. Särskilt sysselsättningen inom industrin ligger på en jämfört med flertalet andra län hög nivå. Det är önskvärt att ett ytterligare tillskott av 13 | > Torsdagen den relsen till Jönköping skall bl.a. ses mot denna bakgrund. Dessa båda verk

för utbildning av Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. invandrare Anledningen till min fråga var beskedet att Huskvarna Borstfabrik med AB Statsföretags hjälp skall etablera sig i Vilhelmina och friställa 125 anställda i Huskvarna. Beslutet om denna förflyttning har kommit som något av en chock för de anställda och väckt berättigad irritation och förstämning. För det första har informationen till de anställda varit mycket bristfällig. Vad de fått besked om vid företagets egen information hade de redan fått vinkar om i press och radio, och det är ju precis rakt emot hur sådana saker skall fungera. Några överläggningar med de fackliga organisationerna föregick inte beslutet. Inte heller kommunen fick veta något. För det andra — och det är det allvarligaste och viktigaste — vill jag fråga hur de anställda som genom företagets förflyttning nu blir friställda skall få annan anställning. Det är en fråga som gäller inte minst den kvinnliga arbetskraften. Genom Junex-krisen friställdes en del kvinnlig arbetskraft, och nu friställs genom borstfabrikens förflyttning ytterligare ett stort antal kvinnor. Dessa måste skaffa sig annan utkomst, och det är i dessa dagar inte alltid lätt att göra det. Vilken hjälp kan företaget få för att ordna nya anställningar? Det ekonomiska läget gör att allt fler kvinnor både vill och måste gå ut i förvärvslivet. Då behövs ett ökat och inte ett minskat antal arbetstillfällen. Vi unnar Norrland att få hjälp i en betryckt situation. Men den hjälpen skall komma från expansiva orter i södra Sverige. Jönköping är för närvarande inte alls industriellt expansivt. Arbetslösheten i Jönköping är nu sannolikt större än riksgenomsnittet. Redan för någon månad sedan var antalet lediga platser per 100 arbetslösa mindre i Vätterbygden än i landet i övrigt. Vi är tacksamma för regeringens förslag att förlägga lantbruksstyrelsen och skogsstyrelsen till Jönköping. Vi behöver en sådan injektion. Men man skall ju inte ge injektion och göra åderlåtning samtidigt.

Herr talman! Herr Mossberg har frågat om jag anser det möjligt att, för utbildning av invandrare, använda de yrkesskolor som på grund av 14 gymnasieskolans införande kan komma att avvecklas av landstingskommunerna. Utländsk medborgare som bor i Sverige har på huvudsakligen samma villkor som svenska medborgare rätt till den utbildning som det svenska undervisningsväsendet erbjuder. Detta är bl.a. ett viktigt led i strävandena att underlätta anpassningen till den svenska omgivningen. Utbildningen bör därför inte isoleras från motsvarande verksamhet för svenska medborgare. Denna principiella inställning gäller givetvis också den praktiskt inriktade yrkesutbildningen. Undervisning i svenska språket för invandrare meddelas av studieförbunden och på vissa orter av skolöverstyrelsen i samband med arbetsmarknadsutbildning. Undervisningen bedrivs i stor utsträckning på fritiden. Redan av denna anledning måste ' denna typ av undervisning försiggå på bostadsorten och-kan följaktligen inte koncentreras till någon skola på annan ort.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min fråga. Det blir väl så att en del yrkesskolor — de som inte är förlagda på gymnasieort — kommer att avvecklas av huvudmännen. Jag har funderat över vad man lämpligen kan använda sådana skolor till i fortsättningen. Jag vet att de har goda utbildningsresurser och fina elevhem, storkök och mycket annat. Jag har frågat mig om man inte skulle kunna använda dem för att på olika sätt försöka hjälpa invandrarna till en bättre anpassning i det svenska samhället än vad som nu sker. Därmed menar jag inte att ingenting nu görs; jag vet att mycket görs. Jag hade tänkt att de kunde användas inte bara för yrkesutbildning utan även för utökad språkundervisning. Man skulle då också genom olika åtgärder kunna samla invandrarna på sådana skolor och ge dem en bättre inblick i det svenska arbetslivet, arbetsmarknaden och dess villkor och även information om hur det svenska samhället är uppbyggt. Nu har jag fått beskedet att det inte är möjligt. Jag tackar för svaret och behöver då inte utnyttja de tre minuter som man har rätt att tala.

Herr talman! Om lokaler finns är det naturligtvis vettigt att använda dessa för något ändamål. Men fastän vi är överens om att öka ansträngningarna för att invandrarna skall kunna finna sig till rätta i vårt land, kan det inte ske med den motiveringen att vissa lokaler står tomma och bör användas för något ändamål. För att öka utbildningen för invandrarna räcker det med den självständiga motiveringen, att vi bör försöka åstadkomma en bättre situation för invandrarna.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat om jag anser att misstankar och iakttagelser om skadeverkningar på människor och djur vid användning av fenoxisyrapreparaten är anledning för ett totalförbud mot användning av preparaten intill dess medlets egenskaper betryggande klarlagts. I ett interpellationssvar i december 1970 i andra kammaren om användningen av bl.a. de av herr Måbrink nämnda preparaten upplyste jag att giftnämnden tillkallat en särskild expertgrupp. Gruppen skulle undersöka vilka faror som kan vara förenade med användningen av preparaten. I gruppen ingick bl.a. ärftlighetsforskare samt specialister på fostermissbildningar och miljöfrågor. Den har i dagarna redovisat resultatet av sitt arbete i en rapport till giftnämnden. Giftnämnden kommer nu att på grundval av rapporten ta ställning till frågan om förbud mot användningen av de berörda preparaten.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Aspling för svaret. De bevis som i dag finns när det gäller fenoxisyrapreparatens skadlighet för människor, djur och växtlighet borde vara mer än tillräckliga för att införa ett totalförbud mot dessa gifter. Det anser inte den expertgrupp som tillsattes i september 1970, och statsrådet Aspling föredrar att hänvisa till giftnämndens behandling av frågan. Expertgruppen föreslår en viss restriktivitet i användningen av nämnda gift. Varför har man beslutat denna restriktivitet? Såvitt jag kan förstå är anledningen den att experterna i sin rapport kommit fram till att hormoslyr, som det heter, framkallar skador på människor, djur och växtlighet. Av expertgruppens rapport kan man få ut följande: Gifterna anrikas i moderkakan och omgivande vävnader hos däggdjur. Preparaten leder till ögonskador. När det gäller skador på arvsmassan konstaterar man att åtminstone hos vissa växter kan giftet orsaka ärftliga förändringar. Experterna säger också att det föreligger risker för samma effekt på djur. Det konstateras vidare att fisk påverkas kraftigt av giftet. I avsnittet om växtgifternas fosterskadande effekter poängteras hur litet man vet om dessa. Varför tar expertgruppen inte upp exempelvis den sensationella rapport som lämnades i slutet av förra året vid ett forskarmöte i Chicago? Den rapporten gällde fosterskador som orsakats av USA-imperialismens systematiska besprutning med fenoxisyrapreparat i Sydvietnam. Vad sade denna rapport? Jo, där heter det att antalet missbildningar och missfall ökat starkt sedan mitten av 1960-talet just i ett område som blivit besprutat med växtgifter. Jag skall inte här gå in på växtgifternas konsekvenser för vårt ekologiska system. Vi får senare tillfälle att diskutera detta problem; John Takman m.fl. har i en utförlig motion redovisat vilka förödande konsekvenser dessa har fått i Vietnam. Jag hoppas att giftnämnden går längre än expertgruppen och inför ett totalförbud för fenoxisyrornas användning.
Herr talman! Till vad jag har sagt i mitt svar kan läggas att, enligt vad Torsdagen den jag inhämtat, giftnämnden sammanträder i eftermiddag för att behandla 4 mars 1971 denna expertrapport och ta ställning till frågan om förbud mot användning av hormoslyr. Under sådana omständigheter kan jag rimligen inte nu ge mig in på en vidare diskussion i den här frågan.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat, om det enligt min mening föreligger tillfredsställande garantier för arbetarskyddslagens åtlydnad och om yrkesinspektionen fungerar som en reell kontrollmekanism härför. Tillsynen över att arbetarskyddslagen efterlevs utövas av arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen. De statliga tillsynsorganens resurser har under senare år förstärkts betydligt. I årets statsverksproposition föreslås ytterligare förstärkningar av såväl arbetarskyddsstyrelsen som yrkesinspektionen. I en särskild proposition till vårriksdagen läggs vidare fram förslag om införande av en arbetarskyddsavgift från arbetsgivarna och om inrättande av en arbetarskyddsfond. Därigenom kommer arbetarskyddet också att tillföras betydande nya resurser. Det är således en målmedveten satsning som görs från regeringens sida för att säkerställa den effektivitet i tillsynsarbetet som arbetstagarna kan kräva. Jag vill också erinra om att den förra året tillsatta arbetsmiljöutredningen har till uppgift att göra en genomgripande översyn av hela arbetarskyddslagstiftningen och kontrollorganisationen.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Just yrkesskyddet är i ovanligt hög grad en fråga om tillämpning och kontroll. Nu är det tyvärr lätt att finna bevis på att både kontroll och lagtillämpning kan vara felaktiga eller egendomliga. Här är några typexempel. I en av landets stora hamnar används en speciell krantyp. På kranen appliceras en förlängningswire. Arrangemanget gör att lasten på ett mycket riskabelt sätt råkar i svängning. När arbetarna anmäler detta svaras, att kontrollen bara avser material och konstruktion. Om lasten vid ett visst arrangemang råkar i svängning, är det inte yrkesinspektionens problem. Det står emellertid i arbetarskyddslagens 7 § att arbetsgivare är pliktig att iaktta allt som med hänsyn till de förhållanden under vilka arbetet bedrives kan erfordras för att förebygga olycksfall. Det finns i arbetarskyddskungörelsen en särskild paragraf — 35 § — som just rör 17 lyftanordningar. Den säger att kranar skall med hänsyn till material, konstruktion, uppställning och anordnande i övrigt erbjuda betryggande säkerhet. Text och tillämpning stämmer inte. Det kan inte ha varit lagstiftarnas mening att kontrollen skulle begränsas till enbart material och konstruktion. Vid ett metallverk drevs en ugn med gas, vilket förde ut koloxid i arbetslokalen. Personalen drabbades av illamående. Det finns normer för högsta koloxidhalt. Men de tolkades så, att man var skyldig att stadigt uthärda koloxid, bara halten höll sig inom normen. De som mådde illa fick nådigt tillstånd att gå ut en stund för att sedan gå in i koloxiden igen. Nu heter det emellertid i 20 8 arbetarskyddskungörelsen att arbetslokal skall tillföras erforderlig mängd friskluft. Där det påkallas av förhållandena skall den tillförda luften undergå rening. Här var luftrening påkallad av förhållandena, men företagsledning och kontrollinstans företog sig ingenting. I ett större arkiv bärs ständigt bördor av material uppoch nerför en ranglig och sliten trätrappa. Nedanför finns ett stengolv. Ständiga småtillbud inträffar. År efter år sker inspektion utan föreläggande. Lokalernas temperatur är uppenbart för låg vintertid för stillasittande arbete. Det finns på arbetsplatsen i fråga heller ingen matplats i enlighet med kraven i 14 § arbetarskyddskungörelsen. Allt detta passerar år från år. Listan på exempel kunde göras mycket lång, men jag vill sluta med att fråga: Har man på centralt håll någon verklig bild av hur arbetarskyddet fungerar eller bygger man huvudsakligen på de i vanlig officiell ordning avgivna inspektionsrapporterna?

Herr talman! Självfallet följer man så långt det är möjligt alla dessa frågor i olika avseenden, centralt och ute på fältet. Men jag har redan sagt herr Svensson i Malmö att det är mycket på detta område som behöver förbättras och effektiviseras, inte minst på grund av de snabba förändringar som den tekniska utvecklingen medför just i arbetslivet. Arbetsmiljöutredningen har till uppgift att göra en övergripande och noggrann genomgång av arbetarskyddslagstiftningen för att just åstadkomma ökad effektivitet. Jag vill dock tillägga, herr talman, att man samtidigt bör akta sig för att förringa de insatser i arbetarskyddet som utförs av tillsynsorganen i dag. Det är inte minst en kvalificerad service i skyddsfrågor som tillsynen går ut på att skapa och vidareutveckla. Effektiviteten i skyddsarbetet är i mycket — det vill jag stryka under — beroende av den samverkan som kan åstadkommas mellan de offentliga tillsynsorganen och den lokala tillsynsverksamheten ute på arbetsplatserna, där självfallet skyddsombuden har mycket viktiga uppgifter. Det är av stor betydelse för utvecklingen av arbetarskyddet att det finns representanter för arbetsmarknadens parter inom arbetarskyddsstyrelsen; även den fackliga rörelsen är således här representerad. Detsamma gäller yrkesinspektionen och dess förtroenderåd. Vad jag nu har sagt, herr talman, innebär inte att man skall bortse från de möjligheter tillsynsorganen har att ingripa mot missförhållanden i skyddshänseende. Jag kan hänvisa till vad jag har sagt härom i direktiven till arbetsmiljöutredningen, direktiv som jag antar att herr Svensson har tagit del av. Vi följer dessa frågor med oavbruten uppmärksamhet. Som exempel kan jag nämna att regeringen i fjol genomfört skärpta bestämmelser i arbetarskyddskungörelsen, som nu gör det möjligt för arbetarskyddsstyrelsen att påfordra speciella undersökningar av luftföroreningshalten på arbetsplats. Undersökningarna skall på arbetsgivarens bekostnad kunna utföras på sådana arbetsställen där luftförhållandena kan antas medföra särskilda risker för arbetstagarnas hälsa. Herr talman! Jag har med detta bara velat ge en kort beskrivning av de aktiviteter och de åtgärder som vi nu i olika avseenden tar initiativ till på detta viktiga arbetsfält.